Herr talman! Våra förslag om budgetpolitiken är inte imponerande, säger herr Mundebo. Nu var det i och för sig inte för att imponera på herr Mundebo som vi lade fram dem. Men jag måste fråga honom: Kan herr Mundebo erinra sig något tillfälle när folkpartiet i opposition åstadkommit något som helst budgetförslag som inneburit en förbättring av budgetläget? Jag kan det inte. Jag har en fråga till. Herr Mundebo är intresserad av en effektiv och rättvis beskattning, och jag är beredd att tro honom. Men frågan blir då: Varför lägger regeringen inte fram den lag med en generalklausul mot skatteflykt som ni två gånger utlovat? I finansplanen upprepar statsrådet Mundebo gång på gång att finanspolitiken måste stramas åt, och han verkar riktigt oroad över den situation som väntar i framtiden på detta område. Finansutskottet skall nu börja behandla herr Mundebos budget, och det har framgått av debatten här i dag att det inte bara är vi socialdemokrater och herr Mundebo som är oroade över läget. Därför måste jag fråga budgetoch ekonomiministern, om han kan ge finansutskottet någon vägledning om hur vi skall bära oss åt för att strama till finanspolitiken åtminstone på sikt. Hans anförande gav i alla händelser inget svar på den frågan. Vidare angriper herr Mundebo produktionsskatten och målar ut alla fasor som den skall skapa. För det första skulle produktionsskatten införas i ett läge —- år 1980 — då produktion, produktivitet och vinster väntas öka i snabb takt och då det finns alldeles för mycket pengar i näringslivet. När nu för det andra en folkpartistisk minister helt plötsligt börjar uttrycka omsorg om löntagarnas levnadsstandard verkar det med förlov sagt inte särskilt övertygande. Den brydde ni er inte alls om när ni genomförde inflationspolitiken 1977 och 1978. Då var det inte fråga om att skydda löntagarnas levnadsstandard. Det är förutsatt att produktionsskatten skall tas ur den ökade produktionen, och det skall finnas utrymme både för denna skatt och för en rimlig utveckling av löntagarnas levnadsstandard. Då skall man ta med i bilden att med en rejäl finansiering på inkomstsidan kan också en inkomstskattesänkning genomföras, som ger löntagarna en real inkomstökning. Det är en realinkomstskattesänkning som vi inte lånar till utan finansierar ur det gemensamma arbetet, dvs. produktionen. Herr ”Aundebo kommer att upptäcka att det innebär en väldig skillnad.
Herr talman! Det är riktigt att de gångna årens politik inte har löst alla de problem som har präglat svensk ekonomi under några år, men vi har kommit ett gott stycke på väg mot att lösa flera av dem. Vi håller på att ta oss ur en av de djupaste svackor som svensk ekonomi har drabbats av under årtionden. Det är just omsorgen och omtanken om människorna och deras situation som har legat bakom den förda politiken. Vi visste att växelkursförändringar och olika punktskattehöjningar skulle medföra en del svårigheter, och vi var beredda att ta oss an dessa, eftersom vi trodde att våra åtgärder skulle medverka till att så småningom lösa de aktuella problemen. De har också haft en sådan effekt. Det är bl.a. de förändrade växelkurserna som har medfört att vi nu har en uppgång i den svenska ekonomin. Låt mig säga några ord om effekterna av denna politik, vilken har berörts i de två senaste replikerna och i flera andra inlägg i dagens debatt. Det är riktigt att det behövdes en viss dämpning av den privata konsumtionen för att vi skulle få tillbaka balansen i ekonomin, och den dämpningen skulle bli kännbar för oss alla. Men den var likväl nödvändig, och det har f. ö. också socialdemokraterna sagt i sin motion om den ekonomiska politiken, där de framhåller att det var nödvändigt att begränsa konsumtionsökningarna med tanke på de kraftiga uppgångar som har skett under senare år. Men, och det är viktigt att betona, det allmänna kravet på en återhållsamhet betydde inte att klyftorna vidgades, att många miljarder flyttades till kapitalägarna — och allt vad som sagts i debatten. Det finns ingenting som tyder på det. Tvärtom har politiken varit medvetet inriktad på att hjälpa de mest utsatta under dessa besvärliga år, inriktad på att klara sysselsättningen, på att förbättra stödet till pensionärer och barnfamiljer.

Många av oss har fått hålla tillbaka våra anspråk en hel del för att vi skall klara de arbetslösa, de sjuka och andra grupper som är beroende av de statliga bidragen — och detta är ett uttryck för solidaritet. Ett par kommentarer till inslag i de båda replikerna. Det finns exempel på förbättringar och besparingar som vi redovisade under 1960 och 1970-talen jämfört med den då sittande socialdemokratiska regeringens budget. Jag skall gärna medge att de förslagen inte var så omfattande, men vi använde heller inte så stora ord när vi beskrev dem. Det handlade oftast om rätt marginella förändringar av budgetförslagen, och det sade vi också i debatterna. Vi gick inte ut och sade: Här har vi alternativ som är helt annorlunda, som till skillnad från den sittande regeringens ansvarslösa budget är ansvarsfulla förslag. På olika punkter hade vi en annan uppfattning än regeringen, och det redovisade vi i formuleringar som nog rätt väl svarade mot förslagens omfattning. Rättvisa skatter tror jag att vi i första hand uppnår genom att försöka utforma en lagstiftning som är så rättvis som möjligt, som är så lätt att administrera och kontrollera som möjligt. Den behöver sedan kompletteras med annan lagstiftning av olika slag: skattebrottslagar och skatteflyktslagar. Under de gångna åren har vi på en rad punkter förändrat de lagarna. Vi har skärpt dem, och vi har förstärkt administrationen på skatteområdet för att kunna effektivera kampen mot skattefusk och skatteflykt. Det finns ett reviderat förslag till skatteflyktslag. Det var i höstas ute på en remissomgång, men det tog litet längre tid innan remissvaren kom in än vi egentligen hade medgett. Vi håller nu på att bearbeta det materialet, och jag har fortfarande samma uppfattning som tidigare: Om vi kan lägga fram ett förslag som tillräckligt tillgodoser rättssäkerhetsaspekterna kommer vi att göra det, och då kommer denna vårriksdag att få ta emot det förslaget. Den bearbetning som vi nu gör kommer att vara fullföljd inom de närmaste veckorna.

Jag betonade att det inte finns några enkla lösningar som är omedelbart användbara. Produktionsfaktorsbeskattningen är inte heller någon sådan lösning.

Vi har under det gångna året haft en skärpt prisövervakning. Denna har varit betydelsefull. Den har medverkat till att vi under det gångna året har haft en lugn prisutveckling. Sverige hör verkligen till de länder i Europa som under 1978 har haft en lugn prisutveckling, Sverige har goda förutsättningar att få en lugn utveckling också under 1979. Vi kommer att använda skärpt prisövervakning för att nå det målet. Prisstopp är ett instrument som skall användas när detta är oundgängligen nödvändigt, men vi har inte funnit att så är fallet nu.

Herr talman! Försöker herr Mundebo verkligen påstå att klyftorna och orättvisorna skulle ha minskat under den borgerliga regeringen? Bevisen skulle vara att de taxerade företagarinkomsterna har gått ner. Ja, det tror jag det. Om man inför frikostiga avdragsregler och tillåter uppdelning av inkomsterna på familjemedlemmar kan man få de taxerade inkomsterna att gå ned. Att löntagarinkomsterna skulle ligga på en oförändrad nivå stämmer väldigt dåligt med människors direkta upplevelser. Det stämmer dåligt med Fabriks undersökning av vad som hänt med levnadsstandarden för dess medlemmar. De har fått standardsänkningar på upp till 450 kr. i månaden. Det var ett häpnadsväckande påstående, herr Mundebo. Under 1960 och 1970-talen kunde jag nära följa folkpartiets budgetalternativ. Jag kan vidimera vad herr Mundebo sade om att ni talar tyst om besparingarna. Det begriper jag, för det var verkligen ingenting att skryta med. Men ni talade desto mer om alla de överbud ni lämnade i denna riksdag, alla skattesänkningar ni ville genomföra, alla ökade statsutgifter ni lovade. Det var det ett herrans liv om. Men det innebar inte att ni förbättrade budgeten. Ni låg ständigt flera miljarder över. På den tiden var flera miljarder pengar och är fortfarande pengar. Tydligen anser budgetministern att produktionsskatten är fylld av problem, och nu vill han utreda den. Vår uppfattning är att produktionsskatten är en ganska enkel skatt, att det inte krävs några långa utredningar för att kunna åstadkomma en lagstiftning, och det är det vi begär. Men det finns något annat isammanhanget som är besvärligare. Är alternativen till att nästa år inte åtminstone inleda en sanering av statsbudgeten utan problem? Vad händer med företagens konkurrenskraft, reallönerna och sysselsättningen om vi får en okontrollerad prisoch kostnadsutveckling? Är det problemfritt? Det kan väl inte herr Mundebo utreda i alla fall, det måste han väl hitta på åtgärder mot. Är momsen — om det är den som är alternativet — problemfri? Den hindrar inte att löner och andra inkomster rusar i höjden på grund av vinstutvecklingen. Det kommer momsen alldeles för sent för. I stället bidrar den bara till en ökad prisutveckling. Summan av detta, herr talman, är att budgetministern inte har några lösningar på sina egna problem. Min bön om vägledning till finansutskottet förklingade ohörd. Det enda som återstår av finanspolitik som denna regering skall bedriva är att den skall utreda ett förslag som väckts av oppositionen. Jag börjar tycka att herr Mundebo, efter snart tre år på den här posten, har tappat greppet om den utveckling han egentligen borde styra.

Herr talman! Jo, vi börjar få grepp om en ekonomi som under ett par år varit nere i en av de djupaste svackor som svensk ekonomi varit i på årtionden. Den svackan är vi på väg att arbeta oss upp ur med en ekonomisk politik som betyder en ökad tillväxt, en tryggare sysselsättning och en lugnare prisutveckling. En prisutveckling, herr Werner, som visserligen har legat på en högre nivå än under 1960-talet, men priserna har, i nästan alla europeiska länder, legat högre under 1970-talet än under 1960-talet, så också i Sverige. Men prisutvecklingen under 1978 var väsentligt lugnare än genomsnittet under 1970-talet. Vi har goda chanser att få en ännu lugnare prisutveckling under 1979. O.K. vi skall inte vara nöjda med den nivån heller. Men jag tror inte att i dagsläget ett införande av allmänt prisoch hyresstopp är den väg vi borde gå för att nå de mål som vi har satt upp för den ekonomiska politiken. Jag tror att vi kan nå en lugn prisutveckling — alltså en prisökning som är väsentligt lägre än genomsnittet under 1970-talet — med den ekonomiska politik som vi nu arbetar med. Jag tror att vi med den politiken skall kunna klara ett mål när det gäller prisutvecklingen på kanske 5-6 96 i ökning. Produktionsfaktorsbeskattningen. Det är riktigt att det inte finns några enkla lösningar. Det är riktigt att också momsen och andra skatter har sina problem. Det är det som jag gång på gång har försökt att säga, när apostlar av olika slag står upp och försöker lösa våra svenska skatteproblem med nya ideér. Det finns inga enkla lösningar. Produktionsfaktorsbeskattningen är det inte heller. Vi behöver en tid för att se över vilka tekniska lösningar man kan finna för att möjligen få produktionsfaktorsbeskattningen att fungera bra. Och, som jag sade redan i mitt första inlägg, kan den fungera bra skall den självfallet användas, för jag tror att vi alla, vilket parti vi än tillhör, vill få så bra fungerande skatter som möjligt. Men vi skall inte lova människorna att vi har funnit något nytt som fungerar bra, förrän vi vet att det verkligen gör det. Det vet vi inte i dag när det gäller produktionsfaktorsbeskattningen. Däremot vet vi att det finns en lång rad av problem och en lång rad av tekniska komplikationer. Man skall väl ändå inte bestämma sig för ett skattesystem utan att vara medveten om vilka konsekvenser det får för näringslivet, för löntagarna, för kommunerna och för skattebetalare av alla kategorier. Låt oss först få veta vad produktionsfaktorsbeskattning innebär, och det utredningsarbetet skall vi ta itu med. Jag säger inte mer om inkomstfördelningen och effekterna av en ekonomisk politik än vad vi klart vet. Vad som har hänt under de senaste åren är att löntagarnas inkomster ligger på ungefär oförändrad nivå, att kapitaloch företagarinkomsterna har sjunkit kraftigt, att inkomstöverföringarna till pensionärer och barnfamiljer har ökat kraftigt. Vi är medvetna om att den privata konsumtionen minskat framför allt under 1977. Vi tog denna följdverkan för att genom insatsen kunna få fart i ekonomin. Det målet har vi också nått. Vår ekonomi är nu på uppgång. Det finns ett vidgat utrymme bl.a. för privat konsumtion i den svenska ekonomin under detta år.

Herr talman! Under den gångna hösten har de arbetsmarknadspolitiska insatserna varit mer omfattande än någonsin. Fler människor än tidigare har deltagit i arbetsmarknadsutbildning. Fler — framför allt bland ungdomarna — har gått och går i beredskapsarbeten. I december var inte mindre än 64 000 personer i beredskapsarbete och av dem var 30 000 i åldrarna 16-19 år. Utan beredskapsarbetena skulle arbetslösheten bland tonåringarna ha varit fyra gånger så stor. Trots de här insatserna så har det under vissa månader 1978 slagits rekord i ungdomsarbetslöshet. Många människor oroas av den här situationen, och det finns verkligen anledning till oro. Arbetslöshet leder till en lång rad problem, både för samhället och för den enskilde. För somliga med kortvarig arbetslöshet kanske det bara handlar om otrivsel, men med långa eller upprepade arbetslöshetsperioder så stannar det inte vid det. Jag tror att varje arbetsförmedlare kan vittna om hur personer som under många år plikttroget gått till sitt arbete, efter en påtvingad arbetslöshetsperiod till sist kan bli arbetsovilliga. Det är inte lata, karaktärslösa personer det handlar om — utan om levnadsbetingelser som nöter ned människor. Den arbetslöse är inte efterfrågad någonstans, får inte medverka. När man är ung vill man pröva sina krafter. Då vill man vara med. Men vi tvingar i dag många ungdomar till passivitet. Arbetslöshet kan också vara en grogrund för och en inkörsport till missbruk och kriminalitet. Det finns ett tydligt samband mellan ungdomsarbetslöshet, social utslagning och prostitution. Sysslolöshet kan lätt leda till olika former av drogmissbruk, som i sin tur drar med sig brottslighet för att skaffa pengar till missbruket. Sambandet mellan våld och alkoholmissbruk är också tydligt. ”Arbete förhindrar många tillfällen till synd”, sade man förr. Vi kanske tycker det låter litet moraliserande nu, men på sätt och vis är det samma sak som vi talar om och som jag nu talar om. Det gamla ordspråket lade skulden för arbetslöshet på den enskilda människan. Men vårt samhälle fungerar inte så. Det är inte viljan till arbete som saknas — den finns hos de allra flesta. Det är de lediga jobben som saknas. Ett samhälle där arbetslösheten upplevs som ett närliggande hot blir ett hårt samhälle, ett samhälle där invandrarhat och konservativ kvinnosyn lätt frodas. Vi kan se tydliga tecken på bådadera i dagens Sverige. I dag köar mer än en kvarts miljon människor för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Kampen om arbetstillfällena är hård. Utestängning och kanske utslagning är ett hot för stora grupper. I senaste numret av tidningen Arbetsmarknaden berättas om en kvinna som går arbetslös ett år innan hon vågar gå till arbetsförmedlingen. När hon väl kommer dit säger hon att hon söker arbete åt sin son. — Det är långt kvar till jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället när kvinnor på det sättet måste skämmas för att de vill ha ett förvärsvarbete. Det är nog så att när det är ont om jobb så tycker både arbetsgivare och många löntagare att den som är man, i sin s.k. bästa ålder och frisk skall gå före kvinnan. Sist i kön till arbetet kommer de handikappade och invandrarna. När det är ont om jobb sätts solidariteten på hårda prov. Då behöver vi en arbetsmarknadspolitik som är ett stöd för de svaga. Låt mig i detta sammanhang knyta an till en av de saker statsministern tog upp här i morse i sitt försvar för det rekordstora budgetunderskottet. Hans budskap var att budgetunderskottet var nödvändigt för att klara sysselsättningen, och han räknade upp en lång rad utgifter, bl.a. det s.k. nyrekryteringsbidraget. Statsministern sade att ingen av dem som klagar på budgetunderskottet har här i riksdagen krävt att detta bidrag skall dras in. Det tycks ha förbigått statsministern att vi socialdemokrater har riktat mycket stark kritik mot detta nyrekryteringsbidrag. Vi tycker att det till stor del är bortkastade pengar. Vi har här i riksdagen inte röstat för att införa det borgerliga nyrekryteringsbidraget. Vi har i stället föreslagit att detta bidrag skall användas för nyanställning av arbetslösa personer, de som går i beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller arbetsvård. Det är visserligen ingen —- varken Ola Ullsten eller jag som förrän efter den 1 juli kan ha en alldeles klar uppfattning om vilken effekt detta bidrag får, men alla informationer hittills tyder på att mindre än hälften av de här pengarna får verklig effekt. Nyrekryteringsbidraget i borgerlig tappning är dålig politik. Det ger liten sysselsättningseffekt men kostar mycket pengar och ökar därmed budgetunderskottet i onödan. Ett samhälle med arbetslöshet är ett hårt samhälle, där många riskerar att hamna utanför, riskerar att bli utslagna och glida in i missbruk och kriminalitet. Men lösningen är inte heller så enkel som att dessa problem försvinner om vi bara satsar tillräckligt på sysselsättningspolitiken. För att kunna bemästra svårigheterna, utslagningen, måste vi erkänna de inneboende motsatsförhållanden som finns i samhällsutvecklingen när det gäller att satsa på hög standard och arbete åt alla. Detta är inget nytt. Vårt land har kanske den högsta sysselsättningsgraden och det mest utvecklade trygghetssystemet av alla länder. Men vårt samhälle har ändå många hårda inslag. När vi i framtiden formar ett Sverige som kan hävda sig som en industrination bland andra, hävda sig som ett land som ger sina medborgare en god materiell försörjning, så finns det risker för att det också blir ett hårt samhälle. Om välstånd och välfärd i framtiden skall kunna bli ”allemansrätt” och inte något som förbehålls ett fåtal privilegierade, måste vi ändå fortsätta att hävda oss som en stark, effektiv industrination. Den effektiviteten måste vi kombinera med omsorg om varandra. Det är därför som socialdemokratin nu för fram ett brett program för gemenskap och solidaritet för att bryta utslagningens mekanismer. Det handlar om ett reformarbete inom barnoch familjepolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik osv. Jag skall ge några konkreta exempel på vad vi föreslår. 1. Vi vet att det finns daghem där man har barn med alldeles särskilda problem. Det kan vara invandrarbarn som inte förstår svenska, det kan vara barn till missbrukare. Vi har inte råd att nu utöka personalen på alla daghem. Det finns inte heller tillräckligt med utbildad personal. Men just på sådana avdelningar där det finns många barn med särskilda problem måste kvaliteten förbättras. Vi föreslår det. 2. Många ungdomar behöver praktik för sin utbildning. Tyvärr är det svårt för många att få den i dag. Vi menar att det är självklart att samhället genom lag skall garantera ungdomarna den praktik de behöver för sin utbildning. Det har vi krävt flera gånger här i riksdagen men tyvärr hittills fått nej. 3; Den som bryter mot arbetarskyddsoch miljöskyddslagarna kan orsaka stora skador och lidanden för andra människor. Ändä vet vi att brotten mot dessa lagar är många och att risken för lagföring inte är särskilt stor. Vi kräver att polis, åklagare och domstolar tillämpar dessa lagar. 4. Vi föreslår en omfattande satsning för att bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket. En rad organisationer har tagit på sig ett särskilt ansvar för att utveckla verksamhetsformer, som främjar social gemenskap och gör det möjligt även för människor som är på väg att slås ut eller som har stötts ut och blivit socialt isolerade att komma med i föreningslivet. Verdandi — arbetarrörelsens nykterhetsorganisation — de kristna samfundens s.k. RIA verksamhet och olika patientorganisationer är exempel på detta. De utslagnas problem får aldrig vara en angelägenhet enbart för förvaltningar och tjänstemän. Därför föreslår vi nu ett stöd till folkrörelser och föreningar i deras arbete. 5. Det finns många invandrarrika kommuner i detta land. Vi föreslår en särskild satsning i två av dem, nämligen Olofström och Botkyrka. Vi vill framför allt uppmärksamma invandrarbarnens och invandrarkvinnornas situation. I dessa kommuner vill vi använda statliga medel till en sammanhållen invandrarsatsning under flera år. 6. Rätten till arbete måste innefatta också de handikappade. Därför föreslår vi bl.a. att tillämpningen av den s.k. främjandelagen skärps. Vi föreslår att arbetsmarknadsstyrelsen får ordentliga resurser i sitt arbete för de handikappade och att unga förtidspensionärer söks upp och erbjuds rehabilitering och arbete. Genom en politik av det slag som jag nu har givit exempel på kan vi kombinera ekonomisk tillväxt med omsorg om varandra.

Herr talman! Svenska folket kan se fram mot ljusare tider under 1979. Så många tecken tyder på att den ekonomiska situationen har förbättrats och kommer att ytterligare förbättras att det inte längre finns anledning till någon svartmålning. Det vore emellertid synnerligen oklokt — och det har inte heller ifrågasatts — att nu förändra den politik som grundlades av regeringen Fälldin och som har lett till så pass goda resultat som vi har nått i dag. Så länge den nuvarande regeringen följer de av trepartiregeringen, regeringen Fälldin, uppdragna riktlinjerna, kan man hoppas att framgången fortsätter. En viktig orsak till den framgångsrika politiken är att de socialistiska partierna sedan valet 1976 inte har haft någon möjlighet att bestämma någonting. Det går dock en ideologisk skiljelinje mellan de fria partierna och de doktrinära, dvs. socialdemokraterna och kommunisterna. Vid avgörandet av enskilda frågor lyser ofta socialismens centralistiska idéer fram. Det gäller t.ex. sådana frågor som löntagarfonderna, länsdemokratin och den kommunala självstyrelsen. Centerns strävan att genom decentralisering ge människorna såsom individer ökad bestämmanderätt samt skapa större intresse för demokratin, för arbetet och för miljön har segrat i en rad viktiga frågor. Socialismens toppstyrning, centralisering, ineffektivitet och brist på frihet har alltmer insetts av svenska folket, och därför har bl.a. centern kunnat notera stora framgångar. Hade socialdemokraterna fått fortsätta regera efter 1976 års val, hade Sverige befunnit sig i ett mycket sämre läge än nu. Grunden till förbättringen av Sveriges ekonomi lades av Fälldinregeringen genom de beslut som fattades 1977. Det var framför allt omläggningen av valutapolitiken — devalveringarna i april och augusti 1977 och inte minst utträdet ur valutaormen — som orsakade förbättringarna. Även beslutet om att hålla kostnadsbelastningen i näringslivet i form av arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter oförändrad var betydelsefullt. Därigenom förbättrades den svenska konkurrenskraften, samtidigt som dämpningen av efterfrågan inom landet skapade incitament för företagen att öka sina exportansträngningar. Riksbankens strama bestämmelser mot alltför stora konsumentköp bidrog likaså. Ett mycket viktigt bidrag till förstärkning av konkurrenskraften gavs också av det ansvarsfulla avtal som träffades på den privata arbetsmarknaden våren 1978 för 1978 och 1979. Näringslivet bereddes kreditmöjligheter, så att företagen egentligen inte hade några svårigheter i den vägen. I detta sammanhang skulle det vara intressant att veta om socialdemokraterna fortfarande framhärdar i påståendet att devalveringen och utträdet ur valutaormen var en felaktig politik. Det har talats så tyst om den saken i dagens debatt. Det vore intressant att få besked om hur man ser det nu, när vi har sett vilka verkningarna har blivit. Ett av trepartiregeringens främsta strävanden var ju att öka exporten och förbättra handelsbalansen, och denna strävan har krönts med framgång. Under 1977 var underskottet i handelsbalansen 4,7 miljarder. Under 1978 blev det i stället ett överskott på 6 miljarder. Exporten började öka redan under sista kvartalet 1977, och exportförsäljningen tog ordentlig fart under första hälften av 1978, då ökningen uppgick till inte mindre än 12 96 i årstakt volymmässigt. Av konjunkturinstitutets preliminära rapport om nationalbudgeten 1979 framgår att marknadsandelsvinsterna under andra halvåret 1977 och första halvåret 1978 spelade en avgörande roll för exportökningen. Anna-Greta Leijon sade i sitt tal att Sverige måste hävda sig som industrination. Jag ber varmt att få instämma i detta. Vi måste föra en politik som gör att vi kan hävda oss som industrination. Vi har en export och en import som rör sig om ca 90 miljarder kronor, och därför är det mycket betydelsefullt. Men en av de obegripliga sakerna i socialdemokraternas politik är att man inte synes ha något begrepp om att man genom opportunistiska åtgärder kan snedvrida konkurrensen mellan svenska företag och utländska. Det är så lättvindigt och väljarpopulärt att säga om en utgift att den behöver ni inte betala, utan det får arbetsgivarna betala genom arbetsgivaravgifter — eller produktionsskatt, som ju egentligen är en sill i kapprock, dvs. arbetsgivaravgift och produktionsskatt är till sin verkan ungefär samma sak. Det är alltid populärt att befria folk från utgifter. Emellertid är det ju samma produktion som ytterst skall betala, och lägger man på sådana avgifter så måste det bli mindre utrymme för lönehöjningar. Värre blir det dock för svenska företag att konkurrera med företag från andra länder. Om ett svenskt företag och ett företag från ett annat land tillverkar en vara för exakt samma pris, dvs. de är lika duktiga, så kommer den svenska varan både på hemmamarknaden och på den utländska marknaden genom påslaget av arbetsgivaravgiften eller produktionsskatten att bli dyrare när den skall säljas, jämfört med den utländska som inte har sådana tillägg. Det är vad småföretagarna i Jönköpings län nogsamt har märkt och påpekat vid åtskilliga tillfällen. En konkurrensneutral avgift, t.ex. mervärdeskatten, drabbar däremot både den svenskproducerade varan och den utländska. Därför är det socialdemokratiska förslaget till produktionsskatt en omöjlig idé som vi nog skall akta oss för att genomföra, även om vi för all del kan fortsätta att utreda om det finns någonting som kan tas till vara i förslaget. Det grundläggande tycker jag är att man inte får skapa ett sådant system att svensk industri inte kan hävda sig mot den utländska, även om de svenska företagen och de utländska är precis lika duktiga att framställa en vara. I regeringsprogrammet som regeringen Fälldin framlade i oktober 1976 heter det: ”Det framstår som en avgörande uppgift under de närmaste åren att skapa balans i samhällsekonomin och stärka den internationella konkurrenskraften.” Vad som hände före trepartiregeringens tillkomst var att under regeringen Palmes sista år, 1975/76, hade situationen försvårats åtskilligt. Då ökade arbetskraftskostnaderna med mer än 40 ?6, men produktionen steg med endast 2 ?,. Här kommer återigen min fråga tillbaka om devalveringen, utträdet ur ormsamarbetet och svensk industris möjligheter att hävda sig gentemot andra länder. De 40-procentigt ökade arbetskraftskostnader jag nämnde medförde försämrad konkurrenskraft för de kommande åren, de försvårade problemet med bytesbalansen, de medförde sämre sysselsättning och dessutom inflation. Konsumtionen — den privata och offentliga — höjdes i vårt land 1975/76 med 7 96 men produktionen endast med 2 96. När man talar om lån från utlandet, vill man på något sätt ge sken av att det skulle vara trepartiregeringen som hade kommit på den idén. Observera att under 1976 var utlandsupplåningen mellan 20 och 25 miljarder kronor! Det var alltså under den socialdemokratiska regeringen som den upplåningen började, och det var inga små siffror. Orsakerna till de ekonomiska svårigheterna kom alltså till mycket stor del från den socialdemokratiska regeringstiden. Regeringen Palme klarade således inte ut vare sig näringspolitiken eller vad som skett på andra områden. I Birgitta Dahl talade här i dag så varmt om bostadsproduktionen. Och visst skall vi öka bostadsproduktionen — det är vi eniga om. Men det föreföll av hennes tal som om det var en förfärlig försyndelse av den nuvarande regeringen och att Palmeregeringen hade varit ett mönster i det fallet. Det är inte alls så. Under de sista åren som Palmeregeringen satt var det hela tiden en vikande tendens på bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet minskade oavbrutet. Hade samma trend fortsatt, så hade vi inte haft något större bostadsbyggande nu med en socialdemokratisk regering än med den nuvarande. Det var alltså en svår situation i vårt land när trepartiregeringen fick ta över ansvaret. Nu kan man emellertid konstatera att den lyckades klara ut situationen. Konjunkturen i Sverige vände på ett avgörande sätt under 1978. Orderingången ökade både från utlandet och från hemmamarknaden. Företagen sålde ut av sina överlager, och under andra halvåret började industriproduktionen öka. Handelsoch bytesbalansen förbättrades, och aktiviteten i ekonomin steg. Arbetsmarknadsläget stabiliserades mot slutet av året, och de tendenser till försvagning som visat sig under våren och sommaren kunde brytas, bl.a. genom omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Att inflationstakten dämpades kraftigt är ju känt. Jag har redan nämnt att grunden till förstärkningen av ekonomin lades genom de beslut som fattades av Fälldinregeringen under år 1977, framför allt omläggningen av valutapolitiken genom devalveringarna i april och augusti 1977 och genom utträdet ur valutaormen. Det fanns också en rad andra faktorer som var betydelsefulla. Beslutet att hålla kostnadsbelastningen i näringslivet nere genom att ta bort arbetsgivaravgifterna och att inte höja socialförsäkringsavgifterna var betydelsefullt. Som jag sade tidigare skall man inte orsaka svårigheter för svensk industri, så att den inte kan hävda sig mot andra länders industri. Genom den politik som förts har ett av de mest betydelsefulla problemen kunnat lösas någorlunda, nämligen sysselsättningsproblemet. Den högsta arbetslöshet som förekommit under detta snart tilländalupna decennium hade vi inte under Fälldinregeringen eller den nuvarande regeringen. Nej, det var i början av 1970-talet. 1972 och 1973, under socialdemokratisk regim, hade vi en arbetslöshet som rörde sig mellan 2,5 96 och 2,7 26. Trots alla svårigheter i form av företagsnedläggelser och permitteringar har sysselsättningen kunnat hållas på en nivå som inte varit så ogynnsam som det höga talet under den socialdemokratiska regimen. Under december månad 1978 var arbetslöshetsprocenten 2,1. Nu är det sant att vi har vidtagit omfattande arbetsvårdande åtgärder. Men det är åtgärder man skall vidta. Det kunde ju också den socialdemokratiska regeringen ha gjort 1972 och 1973 när man hade så hög arbetslöshet. Då var det en försummelse av dem att de inte vidtog de åtgärderna utan lät arbetslösheten stanna så högt som 2,5-2,7 26 — mycket högre än den har varit under de två senaste regeringarna. Under valrörelsen 1976 sade centern att målsättningen bör vara att få fram 400 000 jobb till början av 1980-talet. Denna siffra har av socialdemokraterna ältats ett otal gånger här i riksdagen och ute i landet. Skulle det vara något fel om vi kom upp till denna siffra? Vad har socialdemokraterna för målsättning? Det har man aldrig kunnat säga riktigt. Men i dag har egentligen Olof Palme instämt med centern, för han sade att alla skall ha arbete. Ja, vad sysselsättningsutredningen kom fram till var att vi behöver 400 000 nya jobb. Då måste socialdemokraterna antingen underkänna sysselsättningsutredningens beräkningar och säga att dessa var felaktiga eller också instämma med centern och säga att de har samma målsättning som centern. Vi säger liksom sysselsättningsutredningen: 400 000 nya jobb är målsättningen. Från socialdemokratiskt håll har man helt lättvindigt sagt att centern lovat skaffa fram 400 000 nya jobb. Jag frågar: Var finns det löftet? Jag har aldrig någon gång när jag hört talas om detta hört ett citat. Ta fram det citatet nu! Eller ta fram det i kväll eller senare under debatten, som ju kommer att pågå i morgon också! Ta fram det och tala om vem i ansvarig ställning som sade att vi lovar 400 000 nya jobb! Det är naturligtvis alldeles omöjligt för ett parti i ett fritt land att lova någonting sådant, och det har vi heller inte gjort. En målsättning är inte ett löfte att det kommer att ske. Det skulle vara intressant att veta vad socialdemokraterna egentligen säger om vad målsättningen är. Nu hörde jag med intresse på Olof Palmes 10 punkter. Jag trodde när han kom till punkten 9 att punkten 10 skulle innehålla något om hur detta skall betalas, men det kom inte. Jag vill slutligen bara peka på att om man skall tala om socialdemokraternas näringspolitik, så skall man se på vad de har lyckats med. Vad blev det av Stålverk 80? Gunnar Sträng har sagt att det inte skall bli av. Hur blev det med Durox, där man skulle lösa byggnadsindustrins problem, löntagarfonderna, den 80-procentiga målsättningen för jordbruket, oljeraffinaderierna? Hela den vägen är kantad av misslyckanden i den socialdemokratiska näringspolitiken. Det är nog bättre att ansluta sig till den näringspolitik som fördes av trepartiregeringen.
Herr talman! Det är omöjligt att i en kort replik ta upp de många saker som Torsten Bengtson har varit inne på. Låt mig säga bara en sak. Den statliga utlandsupplåningen under den socialdemokratiska regeringstiden begränsade sig till några hundratal miljoner — alltså långt ifrån några miljardbelopp, som Torsten Bengtson här vill göra gällande.

Herr talman! Det finns eu avsnitt i Torsten Bengtsons anförande som fordrar en kommentar, därför att en okunnig kan ju tro att det han sade var riktigt. Han påpekade att det redan under den socialdemokratiska regeringens tid skedde en nedtrappning av bostadsbyggandet i förhållande till de högsta talen under miljonprogrammet, och det är rätt. Men den nedtrappningen låg hela tiden över den nivå för bostadsbyggandet, som enligt samstämmiga utredningar och myndigheter var nödvändig för att svara mot behovet också i framtiden, nämligen mellan 70 000 och 75 000 bostäder. Genomsnittligt byggdes det under tioårsprogrammets tid mellan 1965 och 1974 100 000 lägenheter om året. Vissa år byggdes det fler. Avsiktligt såg vi till att det skulle ske en mjuk nedtrappning till den lämpliga nivå där bostadsbyggandet sedan borde ligga stabilt, bl.a. för att komma bort från de konjunkturmässiga svängningar i bostadsbyggandet som är till så stor skada för hela vårt samhälle och som orsakar så mycket arbetslöshet. Det är under de senaste två åren däremot som bostadsbyggandet har legat på en katastrofalt låg nivå, litet över 50 000 lägenheter, och dessutom har haft fel inriktning. Därtill kommer att vi på ett medvetet sätt förberedde oss för vad som skulle komma efter miljonprogrammet. En rad utredningar, som tillsattes medan miljonprogrammet pågick, lade fram sina förslag under år 1974 och dessförinnan. Riksdagen tog det första steget i en samlad reformpolitik med de beslut om bostadspolitiken som fattades 1974 och 1975. Det var meningen att det reformarbetet skulle fortsätta, men det avbröts i och med regeringsskiftet 1976. De därpå kommande regeringarnas sätt att hantera bostadsfrågorna har försämrat kommunernas och bostadsföretagens möjligheter att uppfylla den roll som de har för att klara bostadsförsörjningen. Detta har skett genom uteblivna åtgärder på en lång rad av områden — från uteblivet ekonomiskt stöd åt bostadsbyggandet till oförmåga att få fram den nya plan och den nya byggnadslagstiftning som behövs för att kommunernas planarbete skall fungera. Det är alltså så, att den katastrofalt dåliga utvecklingen har kommit efter regeringsskiftet 1976.

Herr talman! En fördel när man slipper regeringssamarbete, eller regeringsarbete, är att man alltid kan säga: Hade vi varit i regeringsställning skulle det ha blivit bättre. Det var ungefär så som Birgitta Dahl sade. Jag nämnde bara trenden i bostadsbyggandet, som hon nu har bestyrkt. Hon har sagt att det blev minskat bostadsbyggande under den socialdemokratiska regeringens sista år. Det var det som jag ville ha bestyrkt — och det har jag fått. När ett land börjar med utlandsupplåning har det flera motiv till det. Det är bl.a. valutareserven som man måste tänka på. Men när landet har beslutat sig för att låna i utlandet, kan man ju diskutera i vilken form man skall göra det. Man kan låta företagen, genom de tillåtelser de får, låna utomlands. Staten kan också låna utomlands — skillnaden är inte så stor. Men socialdemokraterna vill smita ifrån det ansvaret och vill inte höra talas om de 20-25 miljarder som Sverige som land hade lånat på utlandsmarknaden. Men jag tyckte mig höra att Anna-Greta Leijon i varje fall bestyrkte att min sifferuppgift är riktig. Vi kan naturligtvis driva en politik som medför att staten inte behöver låna någonting alls, utan i stort sett hela upplåningen läggs över på företagen. Vi kan också gå den andra vägen och säga att staten skall låna upp alltsammans och sedan förse företagen med det kapital som de behöver. Jag har tidigare märkt att socialdemokraterna vill försöka komma ifrån sitt ansvar genom att säga att staten inte hade lånat så mycket. Det innebär inte någon större skillnad, Anna-Greta Leijon. Ansvaret var precis lika stort för den socialdemokratiska regeringen då den lånade upp mellan 20 och 25 miljarder, eller rättare sagt drev en sådan politik att det blev nödvändigt att låna upp 20-25 miljarder.
Herr talman! Jag undrar om inte det undermedvetna spelade Torsten Bengtson ett litet spratt när det fick honom att tala om hur skönt det var att slippa regeringssamarbetet när han i stället menade regeringsansvaret. Det var nog en djup suck av lättnad som återspeglades i det yttrandet, en röst som talade ur hjärtat på honom och många andra borgerliga politiker. Vi har inte det bekymret med samarbete. Däremot vill vi väldigt gärna på nytt ha regeringsansvaret för att kunna göra någonting åt de många besvärliga problem i samhället som i dag är till så stor skada för många människor och som till stor del beror på misskötsel från de två senaste regeringarna. Vigick, Torsten Bengtson, medvetet in för att få en mjuk övergång från den väldiga ansträngning som miljonprogrammet innebar. Det syftade ju till att bygga bort bostadsbristen men medförde samtidigt många problem, vilket lätt händer när man måste göra sådana här stora ansträngningar under kort tid. Vi ville få en bra övergång till en situation där vi kunde upprätthålla byggnadsverksamheten vid den nivå som med hänsyn till behovet var lämplig för framtiden. Det gäller ju att hela byggnadsbranschen, med yrkeskunnigt folk och stora industrier, skall fungera. En väldigt stor del av vår industri arbetar för denna bransch. Därför är det viktigt att hålla bostadsbyggandet på en lämplig nivå. Skillnaden i förhållande till tiden före 1976 är att vi då låg just över den gränsen. Det är efter 1976 som försämringen skett på grund av att de två borgerliga regeringarna inte har vidtagit några åtgärder för att hålla bostadsbyggandet uppe. Om detta är alla i detta land utom de borgerliga partierna eniga. Branschens folk, även de som brukar stå nära borgerligheten, fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är alla eniga om denna sak.
Herr talman! Det vore bra om vi klarade ut fakta. Den socialdemokratiska regeringen har inte lånat några miljardbelopp utomlands. Dessutom är det, Torsten Bengtson, en stor skillnad om ett företag lånar pengar till en investering i maskiner eller för byggande och om staten lånar pengar för att klara löpande utgifter på budgeten. Den socialdemokratiska regeringen hade låtit staten göra en viss utlandsupplåning, men den begränsades till några hundratal miljoner kronor. Den borgerliga trepartiregeringen och folkpartiregeringen låter staten låna miljardbelopp utomlands. Det är stor skillnad, och det tror jag folk i allmänhet begriper ganska bra.

Herr talman! Anna-Greta Leijon berörde inte vad jag sade. Jag sade att staten kan göra hela upplåningen, varefter pengarna kan slussas över till företagen. Det går att göra på det sättet, så här finns det ingen skillnad. Man lånade ju pengarna för det svenska näringslivet och för att klara valutareserven. Det är emellertid glädjande att från socialdemokratiskt håll höra erkännandet att upplåningen totalt uppgick till mellan 20 och 25 miljarder. När det gäller att regera eller slippa att regera kan jag mycket väl förstå att Birgitta Dahl och andra drog en lättnadens suck när socialdemokraterna slapp att regera efter det att socialdemokraterna hade ställt till Sveriges ekonomi som de hade gjort före 1976. Med anledning av vad Birgitta Dahl sagt har jag försökt att något belysa bostadsfrågorna, som är ett av de av socialdemokratin mest misskötta områdena, och det vill inte säga litet. Det talades mycket om byggandet, men två viktiga faktorer försummades. Man talade inte om hur mycket som revs, och det fördes en politik som medförde att nettotillskottet blev mycket obetydligt. Man drev på centraliseringen, så att mer och mer folk flyttade in till städer och andra tätorter där bostadsbristen är värst. Ett genomgående drag har hela tiden varit en helt misslyckad socialdemokratisk bostadspolitik. Nu har vi fått litet ordning på bostadspolitiken och kanske kan det bli ännu bättre, om vi slipper en socialdemokratisk regering efter nästa val.

Herr talman! Vi har här i riksdagen en och annan kollega — den jag främst tänker på är tyvärr inte i kammaren just nu — som inte är rädd för att anhängiggöra aparta frågor och som på det sättet riktar uppmärksamheten på samhällsföreteelser, eller kanske snarare mentaliteter, som inte är helt tillfredsställande. Låt mig erinra om att vi här i kammaren kommer att få tillfälle att diskutera en fråga som kan rubriceras ”Ett gladare Sverige” och att en av årets motioner handlar om hur man skall få ett Sverige som är mindre präglat av missunnsamhet och avund. Jag skall i detta mitt korta anförande sälla mig till dessa debattörer, åtminstone när det gäller själva rubriceringstekniken. Jag skall nämligen tala om nödvändigheten av ett hederligare Sverige, om nödvändigheten av att vi ställer upp normer för vår samvaro i samhället, att vi informerar om dessa normer, lever efter dem och reagerar mot avvikelser från dem. Att jag valt detta tema för dagens anförande, herr talman, sammanhänger med att jag genom den verksamhet som anförtrotts mig här i riksdagen mer än många andra konfronteras med statistik och andra uppgifter om brottsutvecklingen i vårt land. Jag har därför också anledning att fundera över de blygsamma, beklagligt blygsamma, resultat som uppnås genom den kriminalpolitik som vi fastlagt. I årets budgetproposition kan man inhämta att misshandelsbrotten för tillfället tycks ha minskat, medan antalet rån ökar. Bank-, postoch butiksrån, som ökade kraftigt under 1977, har visat en tendens att gå tillbaka, medan s.k. väskryckningar har ökat i förfärande grad. Inbrotten i bostäder, fritidshus, vindskontor och källare har minskat — där finns kanske inte mer att ta, kan den förmoda som under loppet av några få år utsatts för flera sådana inbrott — men inbrotten i skolor och i andra liknande lokaler har ökat i mycket stor utsträckning. Även om man på en eller annan punkt således kan redovisa en minskning i förhållande till tidigare år, så är det över lag fråga om mycket betydande faktiska tal för brottsligheten. Konklusionen i budgetpropositionen ger en bild av situationens allvar. Det heter där: ”Siffrorna ger vid handen att ett stort antal samhällsmedlemmar har drabbats av personliga eller ekonomiska skador genom brott. Många därutöver har säkerligen känt betydande oro inför risken för att utsättas för För egen del var jag så sent som i går med om ett samtal, där det lämnades flera rörande exempel på gamla människors försök och metoder att skydda sig mot stöld och väskryckning, när de hämtar sin folkpension på posten. Det är kanske en liten fråga, men den är förvisso vardagsnära för väldigt många människor. Det är, herr talman, i dag motiverat att fråga: Fungerar vår kriminalpolitik? Fungerar den på det sätt som vi tänkte oss, när vi fattade beslutet om den? Fungerar systemet på ett hyggligt sätt i fråga om brottsförebyggande åtgärder och behandlingssystemet för dem som bryter mot samhällets regler? Svaren på dessa frågor är väl inte till hundra procent nekande, men de är förvisso inte heller jakande. Hur åtgärderna i brottsförebyggande syfte verkar kan vi i viss utsträckning utläsa ur den brottsstatistik som jag talade om alldeles nyss. Den är som sagt inte uppmuntrande. Och väljer man återfallsfrekvensen som ett mått på hur behandlingsmetoderna inom kriminalvården fungerar ser man inte heller direkt någon särskild ljusning i problematiken. Indirekt innehåller också budgetpropositionen ett medgivande om att mycket brister i det hittills tillämpade kriminalpolitiska systemet. Justitieministern anmäler att det skall tillsättas två kriminalpolitiska beredningar. Den ena skall syssla med den framtida utformningen av kriminalvård i frihet och alternativ till frihetsstraff. Den andra utredningen skall behandla frågor som direkt sammanhänger med frihetsstraffen. Jag tror att vi inom partierna är överens om att det är mycket angelägna utredningar. Självklart är det angeläget att man inom kriminalpolitiken utformar ett sanktionssystem som såväl för medborgaren i gemen som för den straffade framstår som rättvist. Detta är i själva verket en av de viktigaste förutsättningarna för att rehabiliteringsprocessen inom sanktionssystemet skall ha någon framgång. Ett straff som inte känns rimligt avpassat till den begångna gärningens svårighetsgrad skapar hämndoch revanschbegär, som tar över vilken välutformad behandlingsteknik som helst. Men, herr talman, jag vill påstå att i dag kommer vi ingenstans med de här problemen — hur mycket och hur skickligt vi än må satsa på behandling inom öppen eller sluten kriminalvård — om vi inte med minst lika stor och helst större kraft ägnar oss åt förebyggande åtgärder. Det viktigaste är att förhindra att människor över huvud taget dras in i kriminalitet. Och det är naturligtvis en övergripande samhällsuppgift. Det är också en uppgift för alla enskilda medborgare i vårt samhälle. På denna punkt har vi ett medborgaransvar, som måste inriktas i första hand mot barn och unga människor. Den vetenskapliga forskning som vi har visar att vi är på väg in i ett normsvagt samhälle. I själva verket är väl frågan om vi inte redan är där. I och för sig finns väl normerna, men vi har gjort allt mindre för att förmedla kunskap om dem till den nya generationen och framför allt för att upprätthålla dem. Det har funnits ett tänkande, en filosofi, som innebär att man inte skulle reagera på de ungas normbrott, att ingripanden skulle vara till skada och att oarterna snabbast skulle bota sig själva om man ingenting gjorde. Jag tror att det numera råder en betydande enighet om att detta är fel. En ung människa behöver stöd och vägledning under hela sin utveckling till vuxen. Det betyder att vi vuxna inte kan överlämna barnen och de unga till sig själva och gruppen av jämnåriga för att ”växa i frihet”. Det är en förödande missuppfattning att tro att krav och gränssättning är negativa för barn och unga, att detta skulle vara detsamma som att stympa deras själar och förtrycka dem — det säger docenten i psykologi Kristina Humble, som är vetenskapligt ansvarig för metodutveckling och utvärdering vid sociala nämnden inom Stockholms läns landsting. Den slutsats som man kan dra av detta är att föräldrar och familj, skola och andra institutioner, som möter barnen, måste ställa upp på ett annat sätt än f. n. Att det kan ge resultat hade jag tillfälle att avläsa i en större mellansvensk industristad häromdagen, där samarbetet mellan skolan, polismyndigheten och socialvården förefaller mig vara bättre organiserat än på många andra håll. Herr talman! Jag vill avslutningsvis betona att för att den förebyggande verksamheten skall få största möjliga effektivitet så måste vi alla känna och utöva ett medborgaransvar. Om vi ser en barnunge ligga i en isvak går vi nog inte likgiltigt förbi utan gör vad vi kan för att dra upp ungen — även om det hela inte förefaller direkt livshotande. Men de flesta som ser en ung människa stjäla en sak på ett varuhus låtsas nog inte ha med saken att göra. Det är naturligtvis obehagligt att ingripa, men det kan hända, herr talman, att ett enkelt påpekande om vad som gäller kan rädda barnet till en framtida laglydnad. Väsentligt obehagligare är det naturligtvis att säga till någon som sitter i tunnelbanan och skär sönder ett säte: Så där får man inte lov att göra! Jag kan förstå om man inte alltid känner sig så modig i den situationen. Men då får man i stället medverka till att vi får en sådan övervakning att normerna för mänsklig samvaro upprätthålls. Det viktigaste på sikt är att vår uppfostran leder fram till att de unga bibringas ett medvetande om att de inte är alldeles oansvariga för vad de gör. Men det finns ett krav till — ett krav på oss vuxna att uppträda som föredömen när det gäller att respektera normerna, och det sträcker sig från så obetydliga och ringa ting som att inte gå emot rött ljus, så länge vi har sådana bestämmelser som vi har, till att inte förtrycka vårt samvete alltför mycket under de närmaste fjorton dagarna, när vi skall färdigställa våra deklarationer.

Herr talman! Som bekant skulle det gå att sänka skatterna om viljan fanns, enligt borgerliga vallöften 1976. Det blev inte mycket bevänt med den saken under trepartiregeringen, och det lär inte bli särskilt mycket nu heller. Då sänkte man skatterna mest för höginkomsttagarna och minst för låginkomsttagarna. Samtidigt höjdes momsen, som särskilt hårt drabbar låginkomsttagarna. Hur blir det då i ”folkpartiets Sverige” — för nu är vi väl så nära det begreppet som vi någonsin kommer? Folkpartiregeringen fortsätter på samma väg. Marginalskattesänkning och indexreglering av statsskatteskalan skall betalas med höjd moms. Huvudlinjen i skattepolitiken, sådan den förs av regeringen, är att bördorna i ökad grad vältras över på de minst bärkraftiga grupperna. Denna politik möter ett allt starkare motstånd. Den ökade klarheten om att man inte kan fortsätta att lappa vidare på det gamla lapptäcket, som vårt skattesystem utgör, har föranlett socialdemokraterna att tala om ett nytt skattesystem med produktionen som grund. Nu grälar socialdemokraterna och folkpartiet om vem som bär ansvar för att man inget gjort åt saken tidigare. Vi kan nog lösa den tvisten med att påpeka att de bär ett gemensamt ansvar för den rådande ordningen. Ni gjorde inget — det var jag som fick skynda på skatteutredningarna, sade Ingemar Mundebo i en replik till socialdemokraterna nyligen. Herr Mundebo glömde tala om att han själv tillhörde 1972 års skatteutredning! 1972 års skatteutredning skulle enligt direktiven bl.a. förbättra underlaget för bedömning av skattesystemets fördelningspolitiska verkningar, pröva de indirekta skatternas fördelningspolitiska effekter och deras lämpliga konstruktion med hänsyn härtill, behandla kapitalbeskattningen, såsom av förmögenheter, arv och gåvor. Detta skedde inte. Man tog heller inte itu med frågan om effektiv kamp mot skatteflykt och skattefusk. Vad gjorde då den borgerliga regeringen åt skatteutredningarna? Jo, man förändrade direktiven på så sätt att frågan om indexreglering av skatteskalan gavs förtur. Men inte gjorde den förändrade majoriteten i utredningen något för att förändra det antikverade skattesystemet. Ingemar Mundebo kurar ihop sig under Gunnar Strängs lapptäcke. De lappar han sytt dit är verkligen inte snyggare än företrädarens — tvärtom! Socialdemokraternas förslag har framställts som en nyhet. Det är dock inte riktigt att tanken på en skatt, baserad på produktionen, skulle vara en nyhet så som hävdats i pressen. I det skattepolitiska program som vänsterpartiet kommunisterna presenterade under första hälften av 1976, alltså före valet, ställde vi långtgående krav på förändringar i skattesystemet och skrev bl.a.: ”En ökande andel av nödvändiga statsinkomster bör uttas direkt ur produktionen. Vpk kräver ett system av produktionsskatter, beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning och inte som nu enbart i förhållande till löneutgifterna.” Det är också tveksamt om det socialdemokratiska förslaget uppfyller anspråken på en produktionsbeskattning i ordets verkliga bemärkelse. Några punkter fordrar ett förtydligande från de socialdemokratiska talesmännen. Jag tror att det vore bra om man fick dem klarlagda i denna debatt. I motionen om inriktningen av skattepolitiken säger socialdemokraterna bl.a. att avskrivningarna på företagens kapitalföremål inte bör inräknas i skatteunderlaget för produktionsfaktorsskatten. Man vill begränsa skatten tillde inkomster som skapas i produktionen. Man säger sig vara medveten om att avskrivningarna är generösa och i allmänhet medger ”en betydande överavskrivning, vilken egentligen skulle ingå i skattebasen”. Och man sammanfattar i motionen: ”Skattebasen bör utgöras av lönekostnader samt bruttovinsten efter avskrivningar, socialavgifter och skatt.” Kan detta anses vara en produktionsfaktorsskatt i verklig mening? Är det bra att på detta sätt begränsa den skattebas som en produktionsbeskattning skall grundas på? Allvarligt är också att man inte gör någon åtskillnad mellan privata företag på profitbas och kommuner som har att finansiera sin verksamhet med skatter och avgifter. De skall belastas lika. ”Detta innebär bl.a. att de offentliga arbetsgivarna kommer att få betala samma kostnader för sin anställda arbetskraft som blir fallet inom den egentliga produktionen”, kan vi läsa i motionen. Att man för en diskussion om att inte basera beskattningen enbart på arbetskraften är ett framsteg, men den utformning som det socialdemokratiska förslaget fått medför risk för en ny pålappning på det gamla skattesystemet. En produktionsbeskattning måste för att fylla sin uppgift beräknas i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning, så som vpk krävt. Vänsterpartiet kommunisterna har ställt såväl omedelbara som mera långsiktiga krav på skattepolitikens område. Vi upprepar kravet på slopad moms på maten, endera genom ett direkt slopande av skatten eller genom att subventionerna utökas, så att hela momseffekten på maten försvinner. Vi kräver skärpt kapitalbeskattning och realisationsvinstbeskattning. "Vi begär att indexregleringen av inkomstskatteskalan upphävs. Vi kräver att man omedelbart inför den skatteflyktsklausul som länge nog förhalats. Vi angriper de stigande kommunalskatterna genom att kräva ökade statsbidrag och att en progressiv statskommunal enhetsskatt införs. Vi kräver förändringar i avdragssystemet, som i dag gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare. Vi kräver höjd bolagsbeskattning. å Vi kräver en genomgripande skattereform och övergång till produktionsbeskattning. Grundlinjen i skattepolitiken måste enligt vpk:s mening vara minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna och ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster och spekulationsvinster. De höga indirekta skatterna måste bekämpas, särskilt mervärdeskatten, som fördyrar alla varor. I förslaget till statsbudget utgör enbart mervärdeskatten 32 miljarder kronor, dvs. mer än en fjärdedel av statens sammanlagda inkomster. De indirekta skatternas relativa tyngd är störst för lägre inkomsttagare. Särskilt gäller detta mervärdeskatten på livsmedel. En annan för vanliga inkomsttagare mycket tung skatt är kommunalskatten. En fördubbling av kommunalskatten sedan 1960 och en tredubbling sedan 1950 anger utvecklingen på detta område. Den genomsnittliga utdebiteringen är nu uppe i 29 kr. Många kommuner ligger långt över denna siffra. Vad gör man då för att bekämpa kommunalskattehöjningarna? Herr Bohman och moderaterna hotar kommunerna med mindre statsbidrag om de höjer skatten — beroende bl.a. på att statsbidragen varit för små! Vad det handlar om är att kommuner och landsting måste få resurser att klara av viktiga serviceuppgifter utan förödande kommunalskattehöjningar. Det räcker att se på situationen i fråga om barnomsorgen, sjukoch långtidsvården för att man skall bli på det klara med att det inte är åtstramning utan ökade resurser som behövs för kommuner och landsting. På en rad andra områden krävs också betydligt större insatser än nu. När svenska folket i dessa dagar plockar fram sina deklarationspapper skall man lätt kunna konstatera att det är kommunalskatten som tar den största delen i fråga om de direkta skatterna. Det gäller för inkomster upp till omkring 100000 kr. Det är angeläget att kommunalskattehöjningarna stoppas, men det får inte ske genom att den sociala standarden försämras. Vpk kräver omedelbara insatser i form av höjda statsbidrag till kommunerna liksom att staten helt tar över vissa kostnader. De åtgärderna är ändå inte tillräckliga, och därför har vpk krävt övergång till en enhetlig progressiv skatt till stat och kommun. Men det ville inte övriga partier vara med och utreda i de skatteutredningar som var i verksamhet. Kostnaderna för den grundläggande omvårdnaden, som bör vara lika för alla oavsett vilken kommun de bor i, skulle täckas inom det samlade skattesystemet. Vpk kräver också att hela avdragssystemet görs om. De flesta avdrag bör slopas. Befogade avdrag bör ske från skatten i stället för som nu från inkomsten. Nuvarande avdragssystem gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare. Beskattningen av kapital och kapitalvinster har under de senaste årtiondena gett ett allt mindre bidrag till de samlade skatteinkomsterna. Andelen av samtliga kapitalskatter har minskat från 2,7 26 1950 till 0,6 26 1977. Vpk anser att beskattningen av kapital och kapitalvinster kraftigt måste skärpas. Likaså har skatteinkomsterna från juridiska personer, dvs. huvudsakligen aktiebolag, kraftigt minskat i betydelse. Vpk anser att den direkta beskattningen av bolagen bör skärpas. I detta sammanhang har vi aktualiserat frågan om ett system av produktionsskatter, beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning. Detta är alltså en produktionsbeskattning i ordets egentliga betydelse. Det kommer att bli intressant att följa den fortsatta debatten om produktionsbeskattning. Det socialdemokratiska förslaget fyller möjligen den uppgiften att det nu öppnar en debatt — vpk-förslaget härvidlag har förut förtigits — rörande en omläggning av skattesystemet. Den beskrivning av skattesystemet som finns i den socialdemokratiska motionen överensstämmer på en rad punkter med den som vänsterpartiet kommunisterna gjort, f. ö. under tre olika regeringars tid. Det gäller bl.a. kommunalskatternas ökade tyngd, bolagsskattens minskade betydelse, avdragssystemets effekter på progressiviteten, behovet av åtgärder mot skattefusk och skatteflykt osv. Detta kan utgöra en utgångspunkt för den fackliga och politiska arbetarrörelsens offensiv mot skatteorättvisorna. Den offensiven får dock inte försvagas genom att man blundar för att dessa orättvisor är av äldre datum än regeringsskiftet 1976 — även om de förstärkts under de borgerliga regeringarna. Klara utfästelser om att de uppräknade skatteorättvisorna kommer att angripas måste utgöra en viktig del i en offensiv politik inför höstens val. Skattepolitiken är ett av de områden som visar att det inte räcker med att bli av med den borgerliga regeringen och återgå till den politik som fördes före 1976 års val. Detta är ett område där det krävs en ny politik, en politik där den arbetande befolkningens intressen ställs i förgrunden och där kapitalintressena trängs tillbaka.

Herr talman! ” Arbetslöshet är det värsta som kan drabba ett samhälle näst efter ett öppet krig”, sade den nu bortgångne Arne Geijer. Den insikten präglade hans gärning. Den är avgörande för de fackliga framgångsvägarna och för arbetarrörelsens politik. Under några år har Sverige haft en vikande sysselsättning. Hundratusentals människor har tvingats känna på arbetslöshetens gissel. Unga människor har bara mött stängda dörrar när de försökt komma in i arbetslivet. Även om de inte ekonomiskt har behövt lida så som Arne Geijers generation, har de ändå fått dela den hopplöshet och känsla av att ställas utanför som mötte 1930-talets ungdomar. Fackföreningsrörelsen har starkt känt sitt ansvar i den här situationen. I två lönerörelser har vi lämnat vårt bidrag för att hjälpa landet ur den ekonomiska krisen. Löntagarna har under krisåren fått dra åt svångremmen. Vi kommer att minnas de borgerliga regeringsåren som den period då reallönerna efter skatt för de breda löntagargrupperna sjönk med ungefär 5 96. I den valbudget som folkpartiregeringen nu lagt fram skall folket fås att glömma de svåra åren. Ur den uppgång som nu utan tvivel sker i ekonomin drar man de mest optimistiska slutsatser. Det finns från facklig synpunkt i flera avseenden anledning att varna för ett önsketänkande som inte vill se längre än till den 16 september i år. Under de magra åren har vi fått vänja oss vid att en rad företag och branscher begärt samhällsstöd. De har då ställt upp i samtal och utredningar om förändringar i syfte att skapa en slagkraftig näringsstruktur. I motsvarande mån som man nu tror att det pekar uppåt svalnar också intresset för sådana åtgärder. Man vill inte se just längre än näsan räcker och slår sig till ro. Nu skall tydligen marknadskrafterna verka igen. Men även om man nu kan skönja en ljusning för ekonomin, så kvarstår de grundläggande problem som vi brottats med de senaste åren. Regional obalans, branschoch strukturproblem kommer att kvarstå. På detta finns inga som helst lösningar presenterade i finansplanen. Såväl företag som regering måste nu ta sitt ansvar för den framtida sysselsättningen i landet. Det är i ett läge med uppåtgående konjunktur som förändringar skall vidtas, om de skall kunna ske under socialt godtagbara former. Att i den här situationen acceptera en slapp liberal låtgåpolitik kan på bara några års sikt få förödande verkningar för jobben. Det är nu det måste till en näringspolitisk planering från samhället och en framförhållning från företagens sida. Under de magra åren har löntagarna fått höra ständiga maningar om återhållsamhet, om vikten av att hålla igen det svenska kostnadsläget. Fackföreningsrörelsen är väl medveten om sambanden mellan kostnader och möjligheten att konkurrera utomlands och därmed hålla produktion och sysselsättning uppe. De två senaste avtalen har vi skrivit under bl.a. i avsikt att ge utrymme för relativprissänkningar på svenska exportvaror. Det som nu enligt konjunkturinstitutet håller på att ske är från de här synpunkterna djupt oroande. Exportföretagen tenderar enligt konjunkturbarometern för första kvartalet i år att höja sina priser. Det finns risk för starka prisökningar i slutet av året. Vad blir resultatet av sådana här prishöjningar, som ju inte kan finna några som helst motiveringar i löneutvecklingen eller i lönekostnaderna? Jo, tillsammans med regeringens enorma budgetunderskott ger det bränsle till en ny inflationsbrasa. Riskerna för att Sverige än en gång tappar sin med möda återkämpade konkurrenskraft är överhängande. För företagen kan det bli kraftigt höjda, men mycket ojämnt fördelade, vinster. Herr talman! Det finns anledning att mot den här bakgrunden varna för en upprepning av 1974 års situation. Inför den avtalsrörelse som skall genomföras i höst innebär det här stora svårigheter. För om företagen tappar allt samhällsekonomiskt ansvar så fort konjunkturen vänder uppåt, varför skall då löntagarna ensamma behöva bära det? Någon hjälp från samhällets sida kan man ju inte förmärka i den budget som regeringen presterat. Men kanske kommer vi att få se någon inflationskampanj från Svenska arbetsgivareföreningen som manar företagen att hålla igen priserna. Man missade nämligen det tillfället 1977, rekordåret i inflation. Om inga särskilda åtgärder vidtas mot de stora men ojämnt fördelade vinstökningar som kan väntas det här året får vi en ny illustration till varför löntagarfonder behövs. Ett av deras syften är ju att underlätta den solidariska lönepolitiken. En annan illustration har vi fått i dagarna. Jag syftar på det spräckta Volvoavtalet. I de närmast berörda fackliga leden har turerna kring avtalet väckt oro och protester. Det är en reaktion som också jag delar. Det kallhamrade kapitalistiska spelet kring Volvo väcker inte bara indignation i sak. Det väcker också flera principiella frågor. Låt mig konstatera följande: 1. Myten om det maktlösa aktieägandet har spräckts. Det har såväl internationellt som här i landet hävdats att ägandet inte längre skulle ge den makt och det avgörande inflytande som det hade i kapitalismens tidigare skeden. I stället skulle andra intressen, såsom en professionell företagsledning, samhället och de anställda, ha tagit över. Volvo har brukat anföras som paradexemplet på den här utvecklingen. Nu vet vi att några aktieägare kan köra över såväl företagsledningen som samhället representerat av två regeringar och de anställda representerade av samtliga sina organisationer. 2. Myten om gemensamma intressen mellan kapital och arbete har än en gång gendrivits. Aktieägare och anställda sitter inte i någon gemensam båt. Det nuvarande systemet ger helt enkelt aktieägarna en roll där de ser till sina snäva och kortsiktiga intressen, medan de anställda och samhället måste se framåt för att trygga arbete och försörjning. Och det är alltså dessa aktieägare som har det avgörande bestämmandet över framtiden i sin hand för hundratusentals anställda i storföretagen! 3. Myten om att det skulle finnas en ”pluralism” — mångfald — i vårt nuvarande ekonomiska system, har klart avslöjats. Det räckte med att en finansman knystade om sin yttersta vilja för att ”oberoende” kapitalinstitutioner, aktiesparare och borgerliga opinionsbildare skulle ställa in sig i ledet. Det har åter slagits fast att Sverige har en av västvärldens mest koncentrerade privatkapitalistiska ekonomier. Att arbete i sig skall ge bestämmande i produktionen är grundläggande för ett icke-kapitalistiskt parti som socialdemokraterna. Men partiet och fackföreningsrörelsen är också tillsammans medvetna om att det bestämmande som utgår från arbetet måste förstärkas genom löntagarfonder, om fåtalets makt över ekonomin skall kunna brytas. Hur mödosamt det är att lagstiftningsvägen förstärka arbetets roll i produktionen, visas klart av turerna kring förtroendemannalagen. När lagarna om styrelserepresentation, medbestämmande och även den nuvarande om facklig förtroendeman en gång antogs av riksdagen, byggde det på förutsättningen att lagen skulle byggas ut vartefter man vann erfarenheter. Den borgerliga trepartiregeringen hade, alldeles innan den gick hädan, ett förslag till ny förtroendemannalag färdigt för lagrådsremiss. Inför den förödande kritik mot det förslaget som lades fram av löntagarorganisationerna och bl.a. i den här talarstolen, av fru Sigurdsen, fick folkpartiregeringen kalla fötter och drog tillbaka propositionen för en överarbetning. Nu tänker man göra ett nytt försök. Men inte heller den här gången är löntagarorganisationerna beredda att omgående säga ”lycka till”. Även om flera grova försämringar rensats bort i jämförelse med det förslag som gick till lagrådsremiss, återstår mycket för att uppnå effekt med en ny lag. Låt mig nämna några punkter: 1. Det gamla fackliga kravet på möten på betald arbetstid, som stöddes av den nya arbetsrättskommitténs majoritet, bollas nu tillbaka till parterna för att lösas förhandlingsvägen. Att vi redan försökt och bara mötts av arbetsgivarens nej, bortser regeringen från. 2. Kravet på att forskare skall ha tillträde till arbetsplatserna tillgodoses inte. 3. När det gäller finansieringen av den regionala verksamheten demonstrerar regeringen återigen sin vanföreställning om att det skulle råda något slags kostnadsmässig neutralitet på arbetsmarknaden. I stället för att godta principen om att produktionen bör bära bägge sidors kostnader för intressebevakningen vill man dela ut budgetmedel mellan samtliga arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer på marknaden. Man blundar alltså för att arbetsgivarnas kostnader redan i dag bärs av obeskattade pengar ur produktionen. 4. I samband med lagrådsremissen kunde vi från LO peka på en rad försämringar av förtroendemannalagen. I det nu aktuella förslaget kvarstår merparten av dessa. Samtliga är försämringar av arbetstagarsidans ställning. Sammantaget innebär folkpartiregeringens s.k. profackliga linje att man nu, efter åtskilliga mödor, är på väg att presentera ett förslag som — för att travestera ett uttalande från trepartiregeringens tid — inte når ända fram till den nu gällande förtroendemannalagen. Erfarenheterna av arbetsrättens hantering under borgerliga regeringar, nu och för 60 år sedan, har klargjort för fackföreningsrörelsen att löntagarnas bestämmande också måste förstärkas genom löntagarfonder och ekonomisk demokrati. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja sända folkpartiregeringen och arbetsmarknadsministern några ord med på vägen att fundera över. De är citerade från Tikkanen och återfinns i ett av de många s.k. oberoende regeringsorganen. Orden lyder: ” Vill man förarga många, skall man vara alla till lags.”

Herr talman! Det har i dagens debatt givits mängder av exempel från olika delar av landet på hur krisen sätter allt djupare spår. Arbetslösheten innefattar allt fler grupper. Byggnadsarbetare går utan arbete samtidigt som den akuta bostadsbristen kommer allt närmare. Varvsarbetare på de flesta varvsorter mister arbetet eller också känner de det mycket pressande hotet att mista arbetet — samtidigt som redarna fortsätter att beställa sina fartyg utomlands. Under det gångna året byggdes inte mindre än tio fartyg utanför vårt lands gränser. Svenska gruvarbetare går arbetslösa, medan nya gruvor öppnas i andra länder. Stora rikedomar av alunskiffer ligger i stort sett outnyttjade på grund av en överdriven misstro mot de tekniska och vetenskapliga framstegen. Behoven växer men listan över outnyttjade tillgångar skulle kunna göras mycket lång. Den korta tid som givits mig gör emellertid att jag måste avstå, och jag tror f. ö. att de flesta människor på nära håll känner den del av krisen som arbetslösheten utgör. Den kris som vi brottas med är inte bara en ekonomisk kris. Det är en kris som berör alla områden i det samhällssystem vi lever i. Krisen omfattar också politiken. Man kan peka på den tilltagande misstron mot politiker och mot parlamentarismen som styrelseskick. I Förbundsrepubliken Tyskland — den stat som regeringen i första hand kastar sina blickar på och väntar hjälp ifrån — rullar en s.k. Hitlervåg. Monopolkapitalet satsar miljoner på att framställa Hitlerfascismen som en harmlös men effektiv styrelseform. Filmer med detta politiska budskap visas också i vårt land. Den svartaste reaktionen organiserar sig internationellt. När moderata samlingspartiet aktiverar sig inom Salzburginternationalen, så inte är det för att stärka den borgerliga demokratins positioner i Västeuropa. Den nuvarande kapitalistiska krisen har återigen bekräftat sanningen att så länge som kapitalismen består, består också den fascistiska faran. I arbetslöshetens — och framför allt i ungdomsarbetslöshetens — spår växer det upp en fascistisk våldsideologi. Vi ser och läser dagligen om dess yttringar. Det är tyvärr ett obestridligt faktum att många äldre människor drar sig för att lämna sin bostad efter skymningstimmen, likaså att bankoch postpersonalens arbetsförhållanden blivit både farligare och mera psykiskt påfrestande. De reaktionära politikerna utnyttjar denna situation till att kräva flera poliser. Det är ju högerpolitik i miniatyr som bedrivs av väskryckare och bankrånare. Det är visserligen drastiska men likafullt helt adekvata yttringar av den individualism som borgerligheten slår vakt om. Och man kan inte bemästra yttringarna med batonger. En lagligt garanterad rätt till arbete är det enda som kan rädda en stor del av den ungdom som bokstavligt talat fallit offer för den kapitalistiska krisen och borgerlig heloch halvfascistisk propaganda. Högeroffensiven på ekonomins och utrikespolitikens område paras med rasistiska och utlänningsfientliga strömningar. Det är ingen tillfällighet att det blir rasupplopp i Södertälje och att vi nu på plank och husväggar kan se paroller som ”skitiga negrer res hem” och liknande. Det tillhör den smuts och orenlighet som flyter upp i ett samhälle som skakas av kris. Sådana stämningar måste bemötas och bekämpas. För arbetarpartiet kommunisterna är det självklart att söka klargöra att alla arbetare har samma intressen och att det gäller att gemensamt gå till offensiv mot kapitalet. Herr talman! Låt mig säga några ord om regeringens ekonomiska politik. Budgetunderskottet och de snabbt växande ränteutgifterna har berörts tidigare i debatten. Orsakerna till att landets finanser påminner om Ebberöds bank är följande. Staten och kommunerna förbrukar nära 60 96 av nationalinkomsten. Genom att vi har ett utbrett skattefrälse i vårt land, nämligen bolagen och förmögenhetsägarna, måste de nödvändiga utgifterna på bl.a. den sociala sidan täckas med lån. Ränteutgifterna kommer inom kort att uppgå till hälften av de nuvarande skatteinkomsterna. På kort sikt —-ja, på mycket kort sikt — löser regeringen problemet genom att öka farten på sedelpressarna i Tumba. Medvetet sänker man kronans värde med åtföljande minskade exportinkomster och ökade utgifter för importen. De som sist och slutligen får betala kalaset är de vanliga löntagarna — de som redan nu får bära en alltför tung skattebörda. De indirekta skatterna stiger i ständigt stegrad takt och svarar nu för 60 96 av statens skatteinkomster. Och här utgör momsen på konsumtionsvaror den för vanligt folk mest betungande posten. Bara för några år sedan beräknades att år 2000 skulle mer än halva befolkningen tvingas betala mer än 75 96 av sin inkomst i skatt och att knappt någon skulle betala mindre än 55-60 96. Vitycks uppnå denna situation långt tidigare, troligen före 1980-talets slut, om denna politik får fortsätta. Arbetarpartiet kommunisterna har i en motion slagit fast, att nuvarande skattesystem inte kan finansiera det allmännas behov, att det ovillkorligen leder till skärpt inflation och att det genom att skydda rikedomen, företagen och de stora inkomsterna leder till en fortgående standardsänkning för folkflertalet. Detta, herr talman, understryker behovet av en radikal förändring av skattesystemet. Därför upprepar vi i år förslaget om övergång till produktionsskatt i syfte att ersätta såväl den nuvarande mervärdeskatten som den direkta inkomstskatten. Det är nödvändigt att åstadkomma en rättvisare skattepolitik. Och det är nödvändigt att samhället tillgodogör sig vinsterna från de stora företagen. Ett ökat samhälleligt ägande är likaså en tvingande ekonomisk nödvändighet. De hittills praktiserade snabbutryckningarna och inköpen av konkursbon har enbart haft till syfte att söka rädda jobben för ett antal människor. Det har inte inneburit några ekonomiska vinster för samhället. Däremot har de tidigare ägarna hållits skadeslösa på skattebetalarnas bekostnad. Herr talman! Ett område som skulle kunna tillföra samhället stora belopp och samtidigt ge staten reella möjligheter att styra den framtida energipolitiken är ett statligt exploaterande av landets rika tillgångar på alunskiffer. De svenska alunskiffrarna innehåller världens största kända uranfyndigheter. Uranet skiljer sig som bekant från oljan i det avseendet att det inte kan användas till annat än kraftproduktion. Uranet är därtill renare från miljösynpunkt, vilket är ett ytterligare argument för dess användning. Tillåt mig att i anslutning till den debatt som förevarit här i dag om radongasen och de följder den fått påminna om den motion i energifrågan som arbetarpartiet kommunisterna väckte den 28 mars 1978 och som lämnades till förra riksmötet. Vi anförde där: ”Luften i ett rum som är omgivet av radiumhaltiga byggnadsmaterial får en halt av radon. Ju större luftomsättningen är, desto lägre blir radonhalten. Om ventilationen försämras avsevärt kan radonhalterna öka i direkt olämpliga värden från strålningshygienisk synpunkt. Detta gäller också hus av byggnadsmaterial med låg halt av radium.

Herr talman! Volvoaffären har i dag debatterats utifrån olika utgångspunkter. Någon har värnat om aktieägarnas rätt att slå vakt om sina intressen. Andra har skjutit de anställdas fackliga organisationer framför sig, när det har gällt att argumentera för att ett land skall köpa upp en stor del av aktierna i ett svenskt företag, en affär som bl.a. skulle innebära en utflyttning av arbetsplatser ur Sverige och som också skulle innebära att en stor del av utvecklandet av nya bilmodeller inte skulle ske inom landets gränser. Norges statsminister uttryckte saken så, innan affären sprack, att 5 000 arbetsplatser i Norge var alltför litet, eftersom det ju skulle bli ett svensktnorskt företag, och Volvo hade 40 000 anställda i Sverige. En logisk följd av det resonemanget måste vara att betydligt mer än 5 000 arbetstillfällen skulle ges till Norge. Herr talman! Alltför många företag har under senare år lämnat detta land. Hela den debatt om bilindustrin som fördes kring årsskiftet var en uppvisning i krasst profittänkande. Det ena stora bilföretaget stod mot det andra. Att de fackliga organisationerna tog ställning för den ena sidan är inte särskilt förvånansvärt. De befann sig mer eller mindre i en tvångssituation. När dessutom arbetarrörelsens största parti inte förmådde eller förmår att utforma något alternativ till detta aktieägarnas spektakel, förstår man verkligen att de fackliga organisationerna hade svårt att finna rätt väg. Det enda realistiska alternativet är naturligtvis att den befintliga bilindustrin i det här landet görs till ett statligt bilföretag, ett företag där arbetares och tjänstemäns yrkesskicklighet kan tillvaratas på ett för samhället förnuftigt sätt, ett företag där man sätter in resurser för att vidareutveckla nya bilmodeller med andra framtidsförutsättningar än de som gäller för dagens bilar. Herr Palmes uttalande i dag att man inte behöver förstatliga och detaljreglera — precis som om ett förstatligande skulle innebära en detaljreglering — var ett ställningstagande som lät som om det hade kommit från herr Bohman och inte från ordföranden i det största arbetarpartiet i landet. Herr talman! Jag tvingas återvända till energipolitiken för ett ögonblick. Lars Werner pläderade tidigare för folkomröstning om kärnkraften. Folket skulle ta ställning till - som han sade —- om vi för all tid skall ha kärnkraft eller inte. Hela frågeställningen — om vi för all tid skall ha kärnkraft eller inte — är egentligen helt fantastisk. Vilken energiform som kommer att användas i framtiden lär det knappast vara möjligt att besluta om i en folkomröstning vare sig iår eller nästa år. Utvecklingen går ju som bekant mycket snabbt. Låt mig bara peka på att den teknisk-vetenskapliga revolutionen tog fart efter andra världskrigets slut. Sedan dess har livsvillkoren förändrats för stora delar av mänskligheten. Vad framtiden kommer att erbjuda kan vi bara ana. Även om vi vet att föråldrade samhällssystem söker snedvrida och utnyttja framstegen för att göra rika ännu rikare så tror jag ändå att vi måste bejaka den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. På energins område förhåller det sig på samma sätt. Därför är det inte möjligt att uttala sig så som Lars Werner gjorde. Frågan är fullständigt omöjlig att besvara. Herr Werner kunde lika väl ställa frågan om vi för all tid skall använda olja som energiform. Det tjänar heller inte en seriös debatt om energin att vårdslöst uttala sig om alternativa energikällor. En seriös debatt kräver nämligen en realistisk bedömning av vad de alternativa energikällorna, exempelvis solenergin, kan ge i nuet. Man kan peka på att i ett land som Israel — som ur solsynpunkt är betydligt bättre lottat än vårt — svarar solenergin för ca 2 96 av energiförbrukningen. Detta säger en del om våra valmöjligheter i nuet. Låt mig också ta upp en annan frågeställning som varit uppe till debatt i dag, Det var moderatledaren Gösta Bohman som passade på att ställa krav på att biståndet till Vietnam skulle dras in. Motivet till att moderaterna finner det opportunt att visa fram sitt reaktionära synsätt är det förhållandet att Kampucheas folk erhållit ett helhjärtat stöd och känt solidaritet från Vietnams folk när det gällde att befria sig från en reaktionär fascistisk regim. Progressiva människor i världen drar den motsatta slutsatsen.

Herr talman!

Herr talman! Dagens långa debatt har ganska tydligt markerat att det var under 1978 som konjunkturen vände på ett avgörande sätt i Sverige. Grunden till den förbättrade ekonomin lades som det sagts från flera håll genom de beslut som fattades av den borgerliga trepartiregeringen under 1977. De åtgärder som jag främst tänker på är de lyckade devalveringarna i april och augusti samt utträdet ur valutaormen. Till detta skall också läggas avskaffandet av den allmänna löneskatten. I dag kan vi avläsa resultatet av denna politik. Handelsbalansen har förbättrats avsevärt. 1977 visade den ett minus på ca 4 500 miljoner. 1978 utvisade den ett plus på i runda tal 6 000 milj.kr., alltså en förbättring på inte mindre än 10 000 milj.kr. Inflationen har också bromsats upp. Preliminärt har prisstegringen uppgått till ca 7,5 ?6 under loppet av 1978. Detta skall vi jämföra med en stegringstakt av ca 14 96 för 1977. Inför 1979 beräknas prisstegringarna kunna stanna vid ca Förbättringen av den svenska handelsbalansen beror främst på att vi har lyckats öka exporten. Talet om att denna exportökning skulle bero på att företagen skulle ha relativt stora lager kan tillbakavisas, ty även om hela lagerminskningen av i Sverige producerade råvaror och bearbetade varor hade gått på export 1978 skulle detta dock bara kunnat förklara en knapp fjärdedel av den totala exportökningen. Vad det gäller nu för regeringen är att fullfölja den lyckade ekonomiska politik som bedrevs av den icke-socialistiska trepartiregeringen. Budgeten utgör därvidlag en god förutsättning. Oroande är emellertid att regeringen låter de förut beslutade höjningarna av arbetsgivaravgifterna träda i kraft. Arbetsgivaravgifterna höjs nu med 1,5 26, vilket kan komma att negativt påverka kostnadsutvecklingen för den svenska exporten samt kommunernas redan ansträngda ekonomi. I detta sammanhang måste jag också beröra socialdemokraternas förslag till produktionsfaktorsskatt. Den har f.ö. kommenterats ganska flitigt tidigare i dagens debatt. Belastningen på näringslivet skulle vid ett fyraprocentigt uttag av den här skatten öka med ca 10 miljarder kronor. Därtill skall läggas att socialdemokraterna under 1977 och 1978 motsatt sig avskaffandet av den allmänna arbetsgivaravgiften på 4 ",. "De har också föreslagit en höjning av arbetsgivaravgifterna med 2-4 ”., beroende på hur välvilligt man tolkar partiets uttalanden. Samtidigt motsatte sig socialdemokraterna devalveringarna av den svenska kronan. Herr talman! Jag har tidigare redogjort för den framgångsrika ekonomiska politik som bedrevs av den icke-socialistiska trepartiregeringen. Efter 1975 och 1976 trodde man väl att socialdemokraterna äntligen skulle ompröva sin politik — att belasta näringslivet med ökade kostnader i form av ökade arbetsgivaravgifter. Men så har tyvärr inte skett. Man frågar sig bara: Vad är det som får socialdemokraterna att fortsätta med denna politik? Räcker det inte med att man genom Hagaöverläggningarna lyckades få den svenska ekonomin i fundamental obalans? På två år höjdes kostnadsläget för de svenska företagen med över 40 ”., och många företag dras fortfarande med de problem som uppstod under de åren. Herr talman! När Volvoavtalet havererade häromdagen framträdde Olof Palme i etermedia och förklarade att det här var ett bevis för att kollektiva löntagarfonder behövs. Herr Palme vill med andra ord inte att de över 100 000 småsparare som bidragit till näringslivets kapitalförsörjning skall ha någonting att säga till om när det gäller förvaltningen av deras pengar. Det är ett ovanligt oskrymtat uttalande mot småsparare och mot ewt privat näringsliv. Fallet Volvo visar mycket klart att beslutsrätten fortfarande ligger hos de många människor som tillskjutit pengar till företaget. Och det är inga kapitalister. Det är småsparare — över 100 000 småsparare har placerat sina sparpengar i Volvoaktier. De har nu sagt sin mening. I de kollektiva löntagarfonderna får inte de som satsat sina pengar direkt inverka på besluten. Det vet vi. Beslutsrätten skall överföras till vad som så vackert kallas löntagarnas företrädare, och delägarnas enda möjlighet att påverka besluten skulle vara att välja nya representanter. Frågan är emellertid om det i realiteten finns någon valmöjlighet för de många delägarna när det gäller ati utse representanter. Fackföreningsfonderna skulle ta beslutanderätten från de många som satsat i aktier. Vad vi inom moderata samlingspartiet tycker om kollektiva löntagarfonder har vi tydligt deklarerat — det är allmänt känt. Jag skall därför inte uppehålla mig så mycket vid den tanken utan bara påpeka det samband med skatter som kollektiva löntagarfonder i verkligheten innebär. Enligt det förslag som herr Palme lovat göra till en valfråga skall alla de mindre företag som inte drabbas av konfiskationen genom riktade aktieemissioner betala 3 "» av de totala lönerna till fonderna. Detta är i själva verket en kostnadsökning, som har det gemensamt med det socialdemokratiska förslaget om produktionsfaktorsskatt att det höjer priserna. Det kommer på det sättet att fördyra levnadskostnaderna för alla medborgare, oavsett om de är löntagare, företagare eller pensionärer. Herr talman! Alla indirekta skatter på näringslivet, antingen de tas ut för att bygga upp en fackföreningsfond eller som en produktionsfaktorsskatt, påverkar prisnivån. Dagens socialdemokratiska parti tycks vara helt fixerat vid tanken på att suga upp pengar via indirekt beskattning av näringslivet utan hänsynstagande till hur det drabbar de svagaste grupperna i samhället. Ett system med alltmer växande pålagor på näringslivet kommer att få många olyckliga följder. På socialdemokratiskt håll säger man att dessa nya pålagor skall växlas ut mot lägre lönekrav från löntagarnas sida. Det är ett vackert löfte, som emellertid kommer enbart från det socialdemokratiska partiet och inte från löntagarorganisationerna. Eller anser sig herr Palme ha fullmakt att representera LO och TCO vid avtalsförhandlingarna? Det är intressant att ställa den frågan uch det vore minst lika intressant att få ett svar på den. Det är också självfallet att förhandlingsutrymmet i avtalsförhandlingar blir mycket mindre om staten träder in och plötsligt säger att den skall ha kanske 50 20 av lönesumman. Det ger mindre utrymme, eller kanske inget utrymme alls, för löneökningar. Det betyder att staten sätter sig som en mycket tung tredje part vid förhandlingsbordet. Detta måste ge både arbetstagare och arbetsgivare en viss känsla av vanmakt. Människorna blir offer för maskineriet. Herr talman! Samma verkningar finner vi i den produktionsfaktorsskatt som socialdemokraterna nu gör ett så stort nummer av. Uttrycket produktionsfaktorsskatt är f.ö. ganska häpnadsväckande. Det är uppenbarligen präglat för att dölja skattens sanna verkningar för den stora allmänheten. Man talar om att man genom denna nya skatt skulle minska den statliga inkomstskatten för medborgarna. Men det är ju bara ett försök att dölja den bistra verkligheten, nämligen att produktionsfaktorsskatten inte betyder skattelättnader, utan tvärtom skattehöjningar, för de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället. Det finns i vårt land bortåt en miljon folkpensionärer, och de har inte mer än den vanliga folkpensionen plus pensionstillskottet. Deras inkomst ligger just nu under 1 400 kr. i månaden. Det kanske räcker för att överleva, men det räcker inte om man behöver reparera en trasig TV, ersätta utslitna kläder, reparera trasiga möbler eller något liknande. Denna vår ekonomiskt svagaste grupp slipper redan nu betala en direkt statlig inkomstskatt. De skulle alltså inte ha någon fördel av produktionsfaktorsskattens sänkning av det direkta skattetrycket, men de skulle få känna av den nya skatten genom högre priser. Pensionärerna skulle alltså i själva verket få en skattehöjning utöver den beskattning som de redan drabbats av genom att företagens sociala kostnader höjer priserna på alla varor. Denna skattehöjning slår i kronor och ören på vad man köper och inte i procent av inkomsten. Därför blir skattehöjningen än mer kännbar för de ekonomiskt svagare grupperna i samhället. Socialdemokraterna har en gång i tiden gjort åtskilligt för de ekonomiskt svagare i samhället. Det är helt klart, och jag vill gärna bekräfta det. Men den moderna socialdemokratin vill tydligen klämma åt just de ekonomiskt svagaste grupperna, dvs. i det här fallet närmare en miljon människor som bara har folkpension och pensionstillskott. Därför har pensionärerna all anledning att vid höstens val observera den försämring av villkoren som de skulle drabbas av om produktionsfaktorsskatten förverkligades. Herr Palme har också lovat att den skall införas ”snart” vid en socialdemokratisk valseger. Herr talman! Allt det vackra talet om den nya produktionsfaktorsskatten, som svenska folket får vänja sig att höra talas om inför valrörelsen och som herr Palme presenterat i etermedia, erinrar om en varietéartist som pratade mycket då han skulle visa sina trollkonster. Allt ordandet tjänade bara till att förvända synen på publiken. Det är inte bara för näringslivets skull utan framför allt för de svagaste gruppernas, för folkpensionärernas, skull som vi måste avvisa produktionsfaktorsskatten. Den skulle också — och det är allvarligt — försämra vår konkurrensförmåga, minska investeringarna och snedvrida konkurrensen, samtidigt som de svagaste skulle drabbas mycket hårt. Jag tycker att detta är en mycket dålig skatteform. Herr talman! Under trepartiregeringens tid fick vi det s.k. småföretagarpaketet, och jag vill påstå att det hälsades med stor tillfredsställelse av de många mindre och medelstora företagen i vårt land. Tyvärr visade det sig väldigt snart att de pengar som anslogs till de nya utvecklingsfonderna — vi ombildade ju företagarföreningar till utbildningsfonder — var helt otillräckliga. Därför har regeringen i sin budget föreslagit smärre höjningar av anslagen till fondernas administration och serviceverksamhet, medan däremot pengar icke har anvisats för utlåningsverksamheten. Redan vid årsskiftet hade fonderna en akut brist på utlåningsmedel — pengarna räckte i vissa fall inte ens till utbetalning av de lån man redan beviljat. Nu har regeringen lovat att lägga fram en proposition i mars månad. Det är mycket viktigt att så sker. Väldigt många småföretag med möjlighet att expandera möts nu av beskedet att det inte finns pengar att låna. Det är beklämmande. Nu får vi hoppas att den kommande propositionen verkligen blir ett fullföljande av trepartiregeringens intentioner. Regeringen måste hålla löftena från den förra regeringens tid att stimulera sysselsättningsskapande utveckling inom den mindre och medelstora företagsamheten, som trots allt svarar för hälften av sysselsättningen i vårt land. De pengar detta skulle kosta är endast en bråkdel av vad som betalas ut för att rädda jobb vid storföretagen. Jag förstår att regeringen med tanke på budgetunderskottet vill hålla alla utgifter nere, men pengar som ställs till de mindre och medelstora företagens förfogande för expansion vill jag påstå är sällsynt väl använda pengar. Det är nämligen en långsiktig satsning, en satsning för framtiden. Akutpengar till storföretagen är en form av nödhjälp, säkerligen nödvändig, men inte så framåtsiktande som stödet åt den mindre företagsamheten. Det finns mycket kvar att göra när det gäller dessa företag. Jag kan som exempel nämna en rejäl marginalskattereform och en ändring av beskattningsreglerna för de pengar som i själva verket är ett arbetsredskap inom företagsamheten. Vi måste slå vakt om de mindre företagen därför att dessa har lättare än de stora företagen att anpassa sig till den snabbt växlande strukturen i samhället.